Fru talman! har frågat mig varför jag inte har hörsammat riksdagens tillkännagivande angående tvångstester. Han har även frågat mig om rörelsefriheten för tvångsutvisade och om regeringen mot bakgrund av att tiotusentals utlänningar, enligt honom, nyligen gått under jord kommer att uppdra åt Polismyndigheten att öka antalet inre gränskontroller och att låta myndighetens kompetens bäst avgöra hur den målsättningen nås. En grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som motverkar framväxten av ett skuggsamhälle är att den som har fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte får stanna i Sverige lämnar landet. En rad åtgärder har vidtagits för att öka återvändandet och motverka framväxten av ett skuggsamhälle. Förvarskapaciteten har fördubblats, och Polismyndigheten har fått utökade möjligheter att utföra arbetsplatskontroller och fler verktyg att använda vid inre utlänningskontroll. Regeringen intensifierar nu arbetet ytterligare, bland annat genom åtgärder som syftar till att åstadkomma en bättre kontroll av arbetsmarknaden och ett effektivare återvändande.

Fru talman! Utvisningar av utlänningar har aktualiserats den senaste tiden. Det är inte så konstigt, inte minst efter att häpnadsväckande siffror rapporterats både från Migrationsverket och från Polismyndigheten. Under förra året rapporterades att polisen hade 18 000 öppna ärenden om verkställighet av utvisningsbeslut och att över 10 000 utlänningar avvikit och gått under jorden. Polisens arbete med inre utlänningskontroller har varit hårt kritiserat från Socialdemokraterna och inte minst av Socialdemokraternas justitie och inrikesminister. I en aktuell debatt om inre utlänningskontroller och id-kontroller i kollektivtrafiken i april 2013 repeterades kritiken i samtliga anföranden av Socialdemokraterna mot en skrivning i den dåvarande alliansregeringens regleringsbrev till Polismyndigheten om att påtagligt öka antalet inre utlänningskontroller. Socialdemokraterna menade att problemet i samband med att illegala vistas i Sverige är att oseriösa företagare kan utnyttja illegala som billig arbetskraft och att polisens resurser skulle gå till att sätta dit dessa företagare, inte att leta efter illegala i sig. Vidare har Socialdemokraterna uttalat i medierna att polisens resurser borde gå till att prioritera bostadsinbrott framför inre utlänningskontroller. Efter att Socialdemokraterna bildade regering 2014 minskade antalet inre utlänningskontroller, och arbetet riktades i stället in mot arbetsgivare. Samtidigt ökade invandringen kraftigt och genererade fler utvisningsbeslut och inte minst fler ärenden till polisen om personer som avvikit efter ett utvisningsbeslut. Några kända problem med verkställande av utvisningsbeslut, utöver att inre utlänningskontroller har minskat kraftigt och inte utvecklats nämnvärt i arbetsmetod, är att antalet förvarsplatser inte är tillräckligt. Polisen har inte fått möjlighet att tvångstesta utlänningar för exempelvis covid-19 om det krävs av mottagarlandet. Inte heller har arbetet utvecklats när det gäller under vilka former förvar kan användas och uppmuntra till frivilliga återvändanden när mottagarländer nekar att ta emot tvångsutvisade. Riksdagen har dessutom tillkännagivit för regeringen att polisen ska få befogenheter att tvångstesta utlänningar inför utvisningsbeslut för exempelvis covid-19 för att underlätta utvisningar till mottagarländer som kräver test. Med anledning av allt detta har jag ställt tre frågor till statsrådet Anders Ygeman. Det har nu gått över ett år sedan riksdagens tillkännagivande om tvångstester. Varför har regeringen inte hörsammat riksdagens vilja och därmed underlättat polisens arbete med utvisningar? Ska utlänningar vars mottagarländer vägrar ta emot tvångsutvisade kunna vistas fritt i vårt land, eller tänker regeringen vidta någon åtgärd som begränsar dessa utlänningars rörelsefrihet, exempelvis med slutet förvar? Mot bakgrund av att tiotusentals utlänningar nyligen gått under jorden, avser regeringen att uppdra till Polismyndigheten att påtagligt öka antalet inre utlänningskontroller samt att låta Polismyndighetens samlade kompetens avgöra hur man bäst når en ändamålsenlig målsättning? Det är alltså en konkret fråga om regeringen avser att ändra sin skrivning i regleringsbrevet till Polismyndigheten till en skrivning som innebär att man ska påtagligt öka antalet inre utlänningskontroller. Svaret jag fått från statsrådet Ygeman innehåller inte någon åsikt över huvud taget. Det innehåller inte ett svar på någon av de tre frågor som statsrådet haft flera veckor på sig att förbereda sig inför. Jag antar att det kommer något mer av den här interpellationsdebatten än det svar som Ygeman gett, för det här är allvarliga frågor. Det är frågor som skapar ett skuggsamhälle och skapar kriminalitet, frågor där regeringens arbete hittills inte varit tillräckligt. Att fördubbla antalet förvarsplatser har inte varit tillräckligt. Den genomgående kritiken från polisen är att det saknas förvarsplatser för att kunna omhänderta personer som ska utvisas från vårt land. Kritiken är berättigad. Vad är regeringens svar?

Fru talman! Det är något talande att Sverigedemokraternas främsta kritik mot regeringen är ett citat från 2013, då den här regeringen inte ens satt vid makten. Ett nio år gammalt citat - har man inte bättre grund än så för sina påståenden kanske man ska göra annat än att skriva interpellationer och sitta i riksdagen. Vår skrivning i regleringsbrevet till polisen och till Migrationsverket är att de påtagligt ska öka återvändandet. Sedan är vi beredda att vidta ett antal åtgärder för att nå dit. Vi har fördubblat antalet förvarsplatser. Det är ett viktigt steg. Vi kommer att fortsätta öka dem. Vi har haft och kommer att ha en ganska sträng dialog med de länder som vägrar stå upp för sina åtaganden och ta emot sina egna medborgare. Under min tid som inrikesminister hade jag en sådan dialog med Marocko, dit vi under åtta år inte hade kunnat återsända en enda marockansk medborgare. Men med den dialog vi hade lyckades vi lösa det problemet, och det problem vi hade med marockanska gatubarn på våra gator försvann. Sedan dess har vi haft ett bra samarbete med Marocko och kunnat återsända. Vi gör motsvarande arbete med ett antal andra länder som vägrat ta emot sina egna medborgare. Vi har sett de första återvändandena till Irak. Jag tror att vi är uppe i ett tiotal återvändanden till Irak. Till Libanon har det börjat. Det är i alldeles för liten skala i både Libanon och Irak. Det är väl ett par stycken till Libanon, men det kommer att bli fler dit också. Vi behöver ha motsvarande dialog med Somalia, som är ett annat sådant land. Vi är beredda att använda hela vår utrikespolitiska arsenal för att förmå de här länderna att ta ansvar för sina egna medborgare, inklusive att hjälpa dem med mottagandet av deras egna medborgare och sociala åtgärder i länderna. Det pågår alltså ett aktivt arbete. Sedan 2014 har över 95 000 människor återvänt från Sverige. Vi ligger väl till i den europeiska statistiken över återvändanden. Vi ligger väl till i den nordiska statistiken över återvändanden. Men jag är inte nöjd. Jag vill att vi ska toppa den statistiken. Vi ska vara duktigast på att ge ett ja och ett bra mottagande till dem som behöver fly krig och förtryck, men vi behöver också vara duktigast på att se till att de som inte flyr krig och förtryck kan återvända till sina hemländer på ett bra sätt.
Fru talman! Jag kanske hade ett lite för komplicerat anförande för statsrådet. Min utgångspunkt från 2013 var att ge en bild av den ambition som Socialdemokraterna hade i opposition och som man sedan har realiserat i sin tid i regering, nämligen att antalet inre utlänningskontroller ska minska. Det är det som har hänt när Socialdemokraterna har suttit vid makten i snart åtta år - antalet inre utlänningskontroller har kraftigt minskat. Siffror gör gällande att de har minskat med ungefär 80 procent de senaste tio åren. Det är klart att det är fint att ha en ambition och en vilja som statsråd att toppa listan när det gäller att verkställa utvisningar av personer som vistas här illegalt. Men frågan blir då varför det inte finns ett enda svar från statsrådet eller från regeringen på tre konkreta frågor om det som skulle kunna leda till att vi gör det. Det är inte särskilt fagert att prata om vad man gjort som resulterat i en situation där man inte toppar listan som svar på hur man ska toppa listan. Det är liksom nya åtgärder som krävs för att vi ska ta oss framåt. Där har jag ställt tre konkreta frågor till statsrådet. En handlar om huruvida han är beredd att ändra i regleringsbrevet till Polismyndigheten om att kraftigt öka antalet inre utlänningskontroller, ja eller nej. Det är en ganska enkel fråga. Jag kan ta den en gång till och tala lite långsammare: Är regeringen beredd att ändra i regleringsbrevet till Polismyndigheten om att öka antalet inre utlänningskontroller, ja eller nej? Det borde ha framgått tydligt nu vad jag frågar. Jag frågar också hur man använder sig av förvarsplatser och om man tänker ändra de regler som gäller i dag för att exempelvis kunna använda förvarsplatser i de fall där mottagarländer nekar tvångsutvisningar och hålla personer i förvar för att uppmuntra till frivilligt återvändande. Den frågan tänker jag inte upprepa - nu får Ygeman vara lite mer alert där borta i bänken. Den sista frågan gäller såklart riksdagens tillkännagivande. En majoritet i riksdagen har alltså tillkännagett för regeringen att man ska kunna tvångstesta dem som ska utvisas ifall mottagarlandet kräver det när det gäller exempelvis covid-19. Detta eftersom Polismyndigheten i dag har fått stoppa flygplan från att lyfta från Arlanda eller var de nu lyfter från fullsatta med personer som helt plötsligt vägrar testa sig. Det är alltså en oerhört kostsam administration som uppstått på grund av att regeringen inte hörsammat riksdagens vilja om en sådan liten, enkel grej som att tvångstesta för exempelvis covid-19 för att kunna verkställa utvisningar. Det är jättemånga utvisningar som inte har kunnat verkställas på grund av regeringens passivitet och illvilja mot polisens arbete med inre utlänningskontroller. Jag skulle vilja få svar åtminstone på de här frågorna. Helst av allt skulle jag vilja se en högre ambitionsnivå hos regeringen. Men det återstår att se. Jag ger Anders Ygeman möjlighet att i sitt nästa anförande svara på de frågorna och eventuellt delge mig en ny ambitionsnivå för regeringen.

Fru talman! Det är ett tragiskt politiskt skådespel Adam Marttinen framför i riksdagens talarstol. Men det är klart att om det bästa argumentet är något citat från 2013 får man ersätta det med politisk teater, och längst fram i gyckelspelet står Adam Marttinen själv. När det gäller regleringsbrevet som Adam Marttinen frågar om finns det ingenting i det som föreskriver att antalet inre utlänningskontroller ska vara X eller Y, av den enkla anledningen att polisen förfogar över det verktyget själv. Det som står i regleringsbrevet är att betydligt fler ska återvända. Det är det som står i centrum.
Fru talman! Det blev alltså inte ett enda svar och inte en fullt utnyttjad talartid från statsrådet. Och det får väl avgöras av publiken vem som gör sig till åtlöje i den här debatten. Jag tror att det är ganska tydligt vad utfallet blir. Det står som sagt i regleringsbrevet att man ska verkställa fler utvisningar. Men frågan gällde om Polismyndigheten ska få i uppdrag att utföra fler inre utlänningskontroller. Det svaret får vi inte från regeringen, för det finns en illvilja från rödgröna regeringar eller socialdemokratiska regeringar eller vad det än må vara för regeringar där Socialdemokraterna har inflytande mot att polisen ägnar sig åt inre utlänningskontroller, som alltså har minskat med 80 procent de senaste tio åren. Under dessa tio år har vi exempelvis sett ett terrorattentat kopplat till en person som skulle ha utvisats men som kunde gå under jorden 2017. Vi har sett flera mord. Vi har sett våldtäkter. Vi har sett allvarlig brottslighet som är kopplad till väldigt farliga personer som valt att gå under jorden för att det är möjligt att gå under jorden i Sverige. 10 000 individer som vi inte har någon kontroll över har kunnat gå under jorden det senaste året. Regeringens svar på det här är att man hoppas att polisen sköter sitt jobb bäst den vill. Det finns alltså ingen styrning av Polismyndigheten från regeringens sida vad beträffar ett tydligt uppdrag att åstadkomma resultat. Mot bakgrund av att man har minskat de inre utlänningskontrollerna med 80 procent vill inte regeringen säga att de borde öka. Men antalet utlänningar som ska utvisas men som gått under jorden har ökat. Det borde vara ett uppdrag som går hand i hand med den utveckling som regeringens invandringshaveri har genererat. Men i stället får vi det här skådespelet och de här icke-svaren från en trött regering och ett trött statsråd som inte tar de här frågorna på allvar.
Fru talman! Att Adam Marttinen inte förstår svaren är inte grund för att säga att de inte är några svar. Jag ska försöka att förklara det ytterligare. Vi styr inte myndigheten mot enskilda åtgärder, utan vi styr myndigheten mot resultat. Resultatet som regeringen vill se är att fler av dem som saknar rätt att vistas i landet ska återvända. För att uppnå detta resultat har vi vidtagit ett antal olika åtgärder, som jag har föredragit här i talarstolen. Vi har förbättrat läget med mottagarländerna så att människor kan återvända till fler länder. Vi har fördubblat förvarskapaciteten så att fler kan tas i förvar i väntan på av eller utvisning. Vi har satsat 12 miljarder kronor extra på polisen. Vi har fler polisanställda och fler poliser än någonsin. Vi har också i likalydande regleringsbrev till Migrationsverket och Polismyndigheten sagt att antalet återvändande kraftigt ska öka. Adam Marttinen ljuger när han här i talarstolen säger att det inte finns någon styrning av polisen. Det är detta som står i regleringsbrevet - antalet återvändande ska öka kraftigt.